Herr talman! Peter Jeppsson har frågat mig om jag är beredd att tillsätta en oberoende utredning om framtiden för försvarsmusiken, med syfte att se över det totala behovet, och att göra konsekvensanalyser av det behov som vårt svenska försvar och övriga har av musikkårer. Gunilla Carlsson har frågat mig om jag ser möjligheter till omfördelning av ekonomiska medel för att Göteborg Wind Orchestra ska kunna fortsätta att verka som Flygvapnets musikkår samt kunna fortsätta musikutbildningen av soldater genom samarbete mellan Försvarsmusikcentrum och Göteborg Wind Orchestra. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. I juni i år besvarade jag en interpellation av Peter Jeppsson om nedläggning av Marinens musikkår . Utöver detta har jag i juni i år besvarat en fråga om blåsarsymfoniska orkestrar inom försvaret och en om Göteborg Wind Orchestra . Försvarsmaktens musikverksamhet är organiserad i Försvarsmusikcentrum, som är lokaliserat till Upplands-Bro/Kungsängen. Denna organisationsenhet ska tillgodose behovet av musik för Försvarsmakten och statsledningen. En annan uppgift är att ge konserter och framträdanden för allmänheten. Försvarsmusikcentrum har fyra musikkårer: Arméns musikkår, Arméns trumkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår. Dessutom tjänstgör Göteborgsmusiken, alltså Göteborg Wind Orchestra, som Flygvapnets musikkår under en tredjedel av sin tid. Försvarsmusikcentrum har också kvalitetsansvar för omkring 30 musikkårer inom hemvärnet och frivilligrörelsen. Man nyttjar även hemvärnets och frivilligrörelsens musikkårer i olika sammanhang. Vid Försvarsmusikcentrum utbildas varje år omkring 100 värnpliktiga musiksoldater. Utbildningen omfattar grundläggande soldatutbildning, musikutbildning och framträdanden. Försvarsmusikcentrum ansvarar för att bevara och utveckla den militärmusikaliska traditionen i Sverige. Försvarsmaktens grundorganisation regleras i förordningen med instruktion för Försvarsmakten. Regeringen redovisar där vilka organisationsenheter som ska finnas. En av dessa är Försvarsmusikcentrum. Regeringen reglerar däremot inte den inre organisationen i dessa organisationsenheter, förutom vissa delar av Högkvarteret. Det är Försvarsmakten själv som, i likhet med övriga myndigheter i statsförvaltningen, bestämmer hur verksamheten ska organiseras, med vilken personal och på vilka orter. Försvarsmusikcentrum har i oktober i år redovisat en utredning om militärmusiken i framtiden till Försvarsmaktens högkvarter. Försvarsmaktens ledning har inte tagit ställning till utredningen. Detta är ett internt försvarsmaktsarbete i en fråga som Försvarsmakten ska avgöra. Jag kommenterar inte denna utredning. Statsceremonielen och militärmusiken är angelägna verksamheter. Försvarsmaktens ledning ansvarar inför regeringen för att verksamheten kan genomföras.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret. Marinens musikkår i Karlskrona är i dag tillsammans med Flygvapnets musikkår i Göteborg de enda professionella orkestrar som finns inom Försvarsmakten. Marinens musikkår har ett mycket högt anseende i den internationella blåsmusiksfären och är också förebild för såväl professionella musiker som fritidsmusiker. Musikkåren har 30 heltidsanställda musiker. Den pågående omstruktureringen av försvaret hotar de två sista heltidsanställda blåsarsymfoniska orkestrarna i Sverige. Jag anser att framtiden för den militära blåsorkestermusiken inte endast är en intern angelägenhet för Försvarsmakten utan en fråga i ett större perspektiv. Med anledning av detta har jag ställt frågan till försvarsministern om ministern är beredd att tillsätta en oberoende utredning om framtiden för försvarsmusiken med syfte att se över det totala behovet och att göra konsekvensanalyser av det behov som vårt svenska försvar och övriga intressenter har av musikkårer. Jag anser det märkligt att ministern inte är beredd att vidta några åtgärder för att säkerställa en fortsatt verksamhet vid Marinens musikkår i Karlskrona. Musikkårens verksamhetsområde sträcker sig i dag från Ystad till Boden. Musikverksamheten består av statsceremoniell musik, högvakt, musik vid våra militära förband samt offentliga konserter. Försvarsmakten vill nu flytta verksamheten från Karlskrona till Försvarsmusikcentrum i Kungsängen, Upplands-Bro, vilket kommer att innebära stora kostnader. Det visar inte allra minst Försvarsmaktens egen utredning. En flytt av verksamheten från Karlskrona till Stockholmsregionen får med stor sannolikhet till följd att endast ett fåtal av musikerna inom Marinens musikkår kommer att flytta med, om ens några. Det innebär att verksamheten förlorar kompetens som tar lång tid att åter bygga upp. Musikverksamheten blir endast ett tomt skal. Den så kallade utredningen, partsinlagan, är så pass ofullständig och snäv att det inte går att dra relevanta slutsatser utifrån denna. Den beskriver varken hur det praktiskt ska gå till att centralisera resurserna i Stockholm eller den ekonomi detta innebär. Avsikten enligt utredningen är att ersätta de anställda som väljer att inte följa med till Stockholm som kontraktsanställda. Man avser enligt mitt förmenande att splittra den enda kvarvarande professionella orkestern. Fru talman! Vilken är då försvarsmusikens huvuduppgift? Det är att stödja de svenska förbanden i landet men även att vara delaktig när svenska förband deltar i utlandsmission i krigszon. Marinens musikkår har också varit föregångare i den nya inriktning som vårt försvar nu har. Jag vill därför upprepa frågan till försvarsministern om ministern nu inte är beredd att tillsätta en oberoende utredning om framtiden för försvarsmusiken med syfte att se över det totala behovet och att göra konsekvensanalyser av det behov som vårt svenska försvar och övriga har av musikkårer. Det har klart kunnat påvisas att verksamheten i Karlskrona bedrivs till en betydligt lägre kostnad än motsvarande verksamhet i Stockholm. Anställda på Marinens musikkår väljer att bosätta sig i en del av Sverige där marknaden inte konkurrerar om deras färdigheter. Det innebär en mycket låg personalomsättning, vilket ger god personalekonomi som har givit en högkvalitativ orkester.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka försvarsministern för svaret även om det gör mig besviken. År 1997 ingicks en trepartsöverenskommelse avseende dåvarande Göteborgsmusiken, numera Göteborg Wind Orchestra, mellan Göteborgs stad, Statens kulturråd och Försvarsmusikcentrum. Denna överenskommelse är nu bruten genom att Försvarsmusikcentrum ensidigt, utan samråd och utan någon konsekvensanalys, har sagt upp avtalet med Göteborg Wind Orchestra. Uppdraget att verka som Flygvapnets musikkår har utgjort cirka en tredjedel av orkesterns finansiering. När nu försvaret tar bort en tredjedel av orkesterns finansiering innebär det stora ekonomiska svårigheter för den fortsatta verksamheten. Redan nu har 27 heltidsanställda musiker blivit varslade om uppsägning. Ministern säger i sitt svar till mig att Försvarsmaktens grundorganisation regleras i förordningen 2007:1266 med instruktion för Försvarsmakten och att regeringen där redovisar vilka organisationsenheter som ska finnas. En av dessa är Försvarsmusikcentrum. Men man säger också att regeringen inte reglerar den inre organisationen, för det gör Försvarsmakten själv. Ministern hänvisar till den utredning som Försvarsmusikcentrum har redovisat till Försvarsmaktens högkvarter men säger att ledningen inte har tagit ställning till utredningen ännu. Det stämmer faktiskt inte. Man har ju redan sagt upp avtalet med Göteborg Wind Orchestra, vilket innebär att om cirka en månad har de inte längre uppdraget att verka som Flygvapnets musikkår. Beslutet är, som jag ser det, redan fattat. Eller har försvarsministern någon annan uppfattning? I så fall hade det varit bra om ministern hade kunnat klargöra det här i dag i kammaren. Det intressanta är också att Försvarsmusikcentrum inte har ett klart definierat uppdrag för hur försvarsmusiken ska utformas 2009. Det är dessutom oklart om Försvarsmusikcentrum klarar att fullfölja det åtagande som rimligen bör ligga i 2009 års försvarsmusikuppdrag med bibehållen kvalitet. Jag vill också passa på att fråga försvarsministern: Tänker du medverka till att Försvarsmusikcentrum kommer att återknyta avtalet med Flygvapnets musikkår för att trygga försvarsmusiken för 2009?
Fru talman! Jag vill börja med några ord till Peter Jeppsson med anledning av hans frågor. Det förhåller sig på det sättet att försvarsmaktsledningen ännu inte har beslutat om det förslag som chefen för Försvarsmusikcentrum har lagt fram och som jag liksom Peter har sett speglats utförligt i de lokala medierna. Man har informerat mig om att man avser att fatta beslut före jul. Man kommer när man är färdig med beredningen av det förslag som har lagts fram och de alternativ som finns däri att återkomma till mig med en redovisning i samband med beslutet. Så har ännu inte skett. Det blir med förlov sagt, Peter Jeppsson, något konstigt att be mig överpröva ett beslut som ännu inte har fattats genom att tillsätta en annan utredning. Det är det grundläggande svar som Peter Jeppsson kommer att få här i dag. När man hänvisar detta till försvarets omställning vill jag lyfta fram att Socialdemokraterna lade ned 60 förband under sin tid vid makten, och det kommer att bli mer med den politik som ert parti företräder. Det är nämligen så att Socialdemokraterna de kommande åren har 5 miljarder mindre än regeringen i budget för försvaret. Det är inte bara så att man har 5 miljarder mindre i allmänhet, utan man har det i synnerhet på förbandsverksamhet och insatser. Den enda lilla satsning man gör med något enstaka hundratal miljoner är på materielsidan. Det är alltså inte på något sätt så att någon av de ledamöter som i dag deltar i debatten har mer pengar till försvaret än regeringen, i synnerhet inte till förbandsverksamhet och därmed heller inte till försvarsmusiken. Det finns alltså inga möjligheter för någon av interpellanterna att leva upp till de utfästelser man gör lokalt med mindre än att man får sitt parti att ompröva hela budgeten. Det innebär i sin tur att vill man prioritera denna verksamhet utan att ange finansiering får man peka ut vad som ska läggas ned i stället. Den debatten har jag inte hört någonting av från oppositionen över huvud taget. Jag tror att vi bör vara generellt sett gemensamt överens om att den första prioriteringen vi har i försvarspolitiken är att värna förmågan att försvara Sverige. Det är Försvarsmaktens kärnverksamhet. Vi har också uppfattningen att vi ska ha en välfungerande statsceremoniell verksamhet där det ska finnas försvarsmusik. Av detta har vi ett entydigt behov. Därför finns i vår styrning av Försvarsmakten kravställningen att man ska klara statsceremoniell verksamhet och försvarsmusik, men besluten om målstyrningen, alltså hur och var man är organiserad för att klara den uppgiften, ligger på Försvarsmakten. Det gränsar till att be mig om ministerstyre att föra de resonemang interpellanterna i dag gör - att bara tycka hur de ska vara organiserade. Successivt har det statliga arbetsgivaransvaret förts över från riksdag och regering till myndigheterna, för man tror generellt sett att de gör en bättre bedömning av hur man effektivt och bra organiserar sin verksamhet. Därför är ansvaret långt delegerat. Det gäller också Försvarsmakten. Där har regeringen reglerat organisationen i myndighetens instruktion. Det ska finnas ett antal organisationsenheter som högkvarter och livgarde, marinbas, F 21 och Försvarsmusikcentrum och till en mindre del även Högkvarterets organisation. Men inom ramen för detta är det Försvarsmakten själv som bestämmer enheternas organisation. Det vi har att göra är att se till att Försvarsmakten uppfyller de mål och de krav vi ställer på dem, och jag tror inte att någon av interpellanterna egentligen vill att vi ska frångå detta.

Fru talman! Tyvärr kan jag återigen konstatera att försvarsministern helt lämnar frågan om musikkårens vara eller icke vara åt sitt eget öde, oavsett vilka goda argument som framkommer. Det hade varit hedervärt och logiskt att åtminstone tillfälligt göra halt i den här frågan och göra en markering av att verksamheten är viktig. Tyvärr är det en tydlig retorik ministern använder sig av; han börjar prata om försvarsanslagen i övrigt när det är musikkåren vi diskuterar och debatterar. Jag kan säga så här: Vi sparar in på Kosovo där vi går över i civil och polisiär verksamhet. När det gäller NBG har vi sagt nej till att vara lead nation 2011. Jag hoppas att det svaret räcker så här långt, för det är faktiskt musikkårerna vi diskuterar. I enlighet med Försvarsmusikcentrums chefs förordade förslag ska försvarsmusiken i princip enbart verka för den statsceremoniella delen, vilket är en helt ny inriktning. Försvarsmakten och Hovstaten är två helt skilda myndigheter, och enligt stödförordningen 2002:375 får myndigheter stödja varandras verksamheter endast vid överkapacitet. Så kommer självfallet inte att vara fallet om huvuduppgiften för Marinens musikkår endast blir statsceremoniell. Det självklara i den här situationen borde vara att utreda och klarlägga frågan innan någon förändring görs av musikkårens verksamhet eller stationeringsort. I annat fall vet vi inte vilka konsekvenser och effekter ett sådant beslut kan få. Är det över huvud taget lagligt att en myndighet helt stöder en annan myndighet på detta sätt? Det är inte det enligt stödförordningen i alla fall. Fru talman! Man flyttar inte Marinens musikkår från Karlskrona, utan man lägger helt enkelt ned verksamheten och startar något annat i Stockholm under samma namn. Med andra ord är förslaget att flytta Marinens musikkår inget annat än ett omskrivet nedläggningsbesked. Det rationella vore i stället att förlägga Marinens musikkår under marinbasen. Marinbaschefen är positiv till detta, och det kan hanteras inom den befintliga personalorganisationen. Det blir således inga extra kostnader, försvarsministern, utan tvärtom en rejäl besparing med oförändrat engagemang för så väl det statsceremoniella som stöd till förbandet, civila spelningar, PR för Försvarsmakten med mera. Marinens musikkår tillsammans med Göteborg Wind Orchestra, Arméns musikkår och Hemvärnet skapar gemensamt musik för hela Sverige. År 2007 genomfördes 1 014 uppdrag varav 65 procent var utanför Stockholm. År 2006 anställdes 15 musiker vid Försvarsmusikcentrum i Stockholm. I dag, två år senare, är närmare 50 procent av dessa tjänstlediga. Andra civila jobb och anställningar, studier med mera har lockat bort dessa musiker från Förvarsmakten. Tendensen är tydlig. Vid Marinens musikkår i Karlskrona, däremot, stannar man.

Fru talman! Det är tråkigt att ministern inte är intresserad av att det ska finnas försvarsmusik i hela landet. Sten Tolgfors säger återigen att beslutet inte är fattat utan att det kommer att fattas beslut före jul. Men vad gäller Göteborg Wind Orchestra är beslutet redan fattat. Man har ju redan sagt upp avtalet med orkestern. Om en och en halv månad kommer 27 musiker i Göteborg att vara av med sina arbeten. Har försvarsministern inga synpunkter på det över huvud taget? För mig som socialdemokrat är det viktigt att det ska finnas professionell musik i hela landet. 35 procent av musiken inom försvaret utförs i Stockholm och 65 procent i övriga landet. För mig är det motiverat att det även fortsättningsvis finns försvarsmusik i hela riket på samma sätt som det är självklart att försvaret ska kunna operera och verka i hela landet. Som Flygplanets musikkår stationerad i Göteborg spelar orkestern regelbundet i Karlsborg, Skövde, Såtenäs, Eksjö och Halmstad utöver uppgifter som att spela vid högvaktsavlösning vid Stockholms slott. I det förslag som Försvarsmusikcentrum har lämnat till ÖB förespråkas att all professionell musik inom försvaret centraliseras till Stockholm. Detta slår sönder grunden för Göteborg Wind Orchestra. Fru talman! Nu hotas de två sista heltidsanställda blåsarsymfoniska orkestrarna i Sverige. Både Försvarsdepartementet och Kulturdepartementet har blivit uppvaktade i denna fråga, men ingen av de ansvariga ministrarna har som jag ser det tagit i frågan. Det är sorgligt att ni inte ser att framtiden för den militära blåsorkestermusiken inte bara är en intern angelägenhet för Försvarsmakten utan också en fråga som får stora återverkningar på det svenska kulturarvet. Såväl Göteborg Wind Orchestra som Marinens musikkår i Karlskrona är i dag stora föredömen och inspirationskällor för musiklivet för till exempel icke professionella musikkårer. Jag vill alltså fråga försvarsministern: Har uppvaktningarna på departementen skapat någon dialog över huvud taget mellan försvarsministern och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i denna så viktiga fråga? Om det har varit någon dialog i frågan, vad har den då gett för resultat?
Fru talman! Jag har hört det här några gånger nu i riksdagen. Det senaste året har Socialdemokraterna verkligen rest land och rike runt och ställt i utsikt att allt ska vara kvar, allt ska räddas - varje materielprojekt, varje förband, varje musikkår. Sedan läser man er egen budget, och där kommer nedskärningarna och löftesbrotten. I årets skuggbudget föreslår man alltså besparingar på 5 miljarder mer än vad regeringen föreslår de kommande åren. Pengarna ska inte tas av materiel, om jag har förstått det rätt, utan de ska tas från förbandsverksamhet och insats. Det vill säga, de delar av Försvarsmakten som detta berör och som också berör försvarsmusiken. Det är knappast trovärdigt att hålla på på det sättet: att först ställa allt i utsikt, och sedan när man ska finansiera det säger man att man ju inte sitter i regeringsställning så det behöver man väl inte. Men det är i alla fall uppenbart att ni inte kan finansiera det. I dag har vi fått nya krav: Musik i hela landet, försvar i hela landet och 5 miljarder mindre. Jag hoppas att era väljare där hemma vet detta och att ni då blir delaktiga i debatten. Om ni ska värna det ena ska ni ta bort det andra. Då får ni väl föra en debatt inom ert parti med företrädare för andra delar av landet som får saker bortryckta från sig. Till Peter Jeppsson vill jag säga några olika saker i vitt skilda riktningar. Det första är att jag verkligen gillar Peters engagemang för sin hembygd och för en del av försvaret som jag också tycker är viktig, nämligen musiken. Problemet med Peters resonemang tycker jag är att han tror att det beslut som kommer att fattas före jul av försvarsmaktsledningen kommer att gå i en riktning som han inte vill. Han vet ännu inte, men han tror, och därför vill han överpröva beslutet på förhand. Så här är sakläget, Peter: Försvarsmaktsledningen har ännu inte beslutat gällande det förslag om försvarsmusiken och Marinens musikkår som chefen för försvarsmusiken har lagt fram. Beslut väntas före jul. De kommer att redovisa för mig när de är färdiga med sin beredning. Den är ännu inte avslutad. Därför blir det väldigt konstigt att ens försöka göra detta till en politisk fråga. Lägger man därtill finansieringsproblemen för Socialdemokraterna blir det måhända ännu konstigare. Vidare vill jag understryka att enligt instruktionen ska Försvarsmakten medverka i statsceremonier. Det innebär bland annat att spela och paradera vid ceremoniella evenemang. Att kunna genomföra statsceremonier är en viktig uppgift för Försvarsmakten. Det är Försvarsmakten som har att avgöra vilka orkestrar som ska finnas i Försvarsmusikcentrum och på vilket sätt uppdraget vid statsceremonier ska genomföras. Jag märkte på diskussionen innan, fru talman, att Peter Jeppsson drog i väg och började ifrågasätta om Försvarsmakten ens ska göra detta. Jag undrar om det är så att han egentligen tycker att det är fel eller om han tar den slingan därför att han vill värna sin lokala verksamhet. Jag tycker återigen att det är hedervärt att försöka göra det, det är bara det att han möter rätt dramatiska trovärdighetsproblem när vi ställer hans ambition i kontrast till hans finansiering.

Fru talman! För att klarlägga fakta kan jag börja med att säga att statsceremoniell verksamhet är viktig. Det ena tar inte bort det andra, försvarsministern. Jag vill bara tydliggöra det. Jag vill summera det hela, för jag tycker att det känns viktigt att allt kommer fram om vad som har hänt och vad som inte har hänt, vad som kan göras och vad som inte kan göras. Det är inget som säger att det här ska kosta extra pengar. Jag tryckte på det i mitt förra inlägg, fru talman, att marinbasen har de här möjligheterna att kunna ta hand om Marinens musikkår utan extra kostnader. Det behövs ingen omfördelning i budgetar och så vidare. Utredningen har varit så pass ofullständig och snäv att det inte går att dra relevanta slutsatser från den. Som jag har sagt innan flyttar man inte Marinens musikkår från Karlskrona utan man lägger ned verksamheten och startar något annat i Stockholm under samma namn och med samma peng. Pengarna kommer ju att finnas kvar. Att lägga detta under marinbasen innebär också att man får en närhet till marinbasen. Det är rationellt. Man har ett förband nära, med all den synergieffekt det får. Det blir också musik för hela Sverige. Som vi har sagt har faktiskt 65 procent av spelningarna skett ute i landet. Det måste ju vara bra. Försvarsministern menar att om han lägger sig i det här blir det ministerstyre. Jag vågar påstå att det inte behöver bli så. Jag kan bara nämna att Leni Björklund i det förra försvarsbeslutet räddade kvar Marinens musikkår i Karlskrona, och det blev inte något ministerstyre av detta. Annars hade det säkerligen anmälts till KU. Jag hoppas och tror ändå att ministern agerar om det visar sig att det kommer ett negativt besked vid jul. Jag tror och hoppas ändå att det finns en logik och jag tror att det också hos ministern finns en logik som säger att det här faktiskt är värt att rädda kvar.

Fru talman! Jag tycker att det är sorgligt att höra försvarsministern i den här debatten. Och jag tycker att det är ännu sorgligare att han inte ens tittar på mig under tiden som vi debatterar. Han svarar över huvud taget inte på de frågor som jag ställer till honom. Är det anledningen till att man har lagt ihop de här två interpellationerna, att man enbart ska kunna svara den ena interpellanten på hans frågeställningar och bara ignorera de frågor som jag ställer till ministern? Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man kan hantera frågorna på det sättet. Den här frågan har, precis som Peter var inne på, varit uppe tidigare, senast under förra mandatperioden. Leni Björklund tog den här frågan på allvar och såg till att det faktiskt fortsättningsvis fanns försvarsmusik i hela landet. Jag undrar om försvarsministern - nu kan du ju använda sista inlägget till att svara på de frågor som jag har ställt innan också - har varit i kontakt med sina borgerliga kolleger i riksdagen. De tycker nämligen likadant som jag, och de tycker precis likadant som Peter. Det är inte bara vi som slåss för våra hembygder eller för försvarsmusiken. Det gör även moderata riksdagsledamöter. Ett flertal motioner har väckts under allmänna motionstiden. Kanske kan försvarsministern läsa igenom dem. Jag hoppas verkligen att regeringen tar den här frågan på största allvar och agerar nu. Om drygt en månad har Göteborg Wind Orchestra inte längre några anslag från Försvarsmakten. En professionell blåsarsymfonisk orkester riskerar att försvinna på grund av en försvarsminister som inte vågar ta frågan på allvar. Vad tänker försvarsministern nu göra? Tänker han fortsätta att sitta tyst bredvid och se hur Försvarsmakten raderar bort de två sista professionella blåsarsymfoniska orkestrarna i Sverige?
Fru talman! Först konstaterar jag att det av någon anledning tydligen är ett problem för interpellanten att jag noterar vad hon säger för att ge goda och förberedda svar till båda interpellanterna. Det är det knappast för mig. Det är det allvar jag tycker att de förtjänar att tas på. När det gäller hur andra agerar i den här frågan måste jag börja med att konstatera att andra har 5 miljarder mer till försvaret än ni har. Ni arbetar inte under samma förutsättningar. När Socialdemokraterna vill rädda allt runt om i landet måste de därför genast svara på vad de vill ta bort. Peter Jeppsson säger att här inte kommer några nya kostnader. Men det Försvarsmakten tittar på är ju hur de klarar att lösa sin uppgift, den uppgift som de har fått till exempel vad gäller statsceremoniell verksamhet och försvarsmusik. Jag har noterat ur rapporten att de konstaterar att om de inte gör någon förändring jämfört med i dag ökar kostnaderna från 85 miljoner till 110 miljoner för den här verksamheten - bara så att man förstår grunden för deras sätt att titta på frågan. När det gäller Göteborg Wind Orchestra tycker jag att man ska beskriva den frågan korrekt. Det handlar om att man i dag köper för 5,6 miljoner därifrån, en tredjedel av tiden. Interpellanten har beskrivit det som att det är själva grunden för verksamheten. Det är alltså tvärtom. Det är en tredjedel av verksamheten - viktig nog ändå! Jag vill gärna säga till Gunilla att jag också har varit lokal ledamot. Jag förstår och respekterar ert engagemang för det som finns i er bygd. Likväl är det nu så att det Försvarsmakten tittar på är hur man i framtiden ska kunna verkställa de mål och de uppgifter man har fått av statsmakten att producera statsceremoniell verksamhet och försvarsmusik på ett effektivt och rationellt sätt. Då är vi tillbaka igen till mitt grundsvar, som jag började med till Peter Jeppsson, och till den diskussion som finns om Marinens musikkår: Beslut kommer före jul. Försvarsmakten har själv ännu inte avgjort frågan.